Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min enkla fråga. Som alla vet gällde min fråga ett en här förenas med sina familjer skilt fall, en vanlig arbetare, en lojal fosterländsk atenare. Han har slagits för sitt land mot Mussolini — vars regim vi ju alla fördömer — och fick tapperhetsmedalj för det. Sedan slogs han mot nazisterna. Även det tycker vi alla är en rättvis kamp. Slutligen ställde han upp när det gällde det egna landets befrielsekrig. När sedan juntan övertog regimen i Grekland 1967, vägrade denne man att skriva på en lojalitetsförklaring. Han har alltså hela tiden handlat och uppträtt på ett sätt som vittnar om god karaktär och som visat att han är en god fosterlandsvän. Men lika väl fanns det ingenting annat för honom att göra än att resa ut och söka den fristad som han sedan fick här i Sverige. Han har nu varit här ett par tre år. Denne man är alltså ingen förbrytare. Vad han nu vill är att få ta hit hustru och barn, vilka absolut inte kan utgöra någon politisk risk för vare sig Grekland eller för någon rörelse utanför Grekland. Utrikesministern har nu förklarat att vi inte har några möjligheter att på rättslig grund påverka Grekland i detta fall — eller när det gäller andra nationer där man har diktatur och där de styrande inte har velat släppa iväg gamla mödrar, sjuka och barn som varit anhöriga till den person det gällt. Det är upprörande att sådant kan hända i ett land som ändå ligger i Europa, och vi skulle vilja ha medel för att förhindra det. Jag vet att utrikesministern är hårt engagerad för grekerna. Men när man inte är på det klara med vad man skall göra ropar man åtminstone, och det har i detta fall lyckats så bra att hustrun i dag har pass för sig och sina barn. Hon kan komma hit om ett par dagar, ifall det finns pengar. Utvecklingen har justerat orättvisan, dock utan att vi funnit en generell väg på vilken vi skulle kunna hjälpa andra. Man är därför djupt deprime rad, även om man är glad över att säken i detta fall tog en lycklig vändning.

Herr talman! Jag vill uttrycka den beundran som alla måste känna för viljan och beslutsamheten hos Anastasios Margetis, som genom sin hungerstrejk tvingat juntan i Aten — kan vi i varje fall hoppas — att ge utresetillstånd åt hans familj. Värd en hög uppskattning är också den solidaritet som tiotusentals människor har visat Margetis” kamp genom att stödja den med sina namn. Det finns emellertid många grekiska flyktingar som har samma problem — deras anförvanter får inte förenas med dem, utresetillstånd vägras dem. Fallet Margetis visar vad som kan åstadkommas genom beslutsamhet och solidaritet. Jag vill dock vädja till regeringen att på de vägar som står till buds göra allt som är möjligt för att understödja strävandena av grekiska flyktingar att få ta hit sina familjer. Det finns många möjligheter att göra det som bör vara brukbara, exempelvis offentliga uttalanden. Herr talman!

Herr talman! Av en urvalsundersökning som utredningen om definitiv källskatt utfört beträffande 1965 års inkomster framgick att vi då hade nått över 400 000 inkomsttagare i landet som var berättigade till avdrag för kostnad för resa med bil mellan bostad och arbetsplats. På grund av tågindragningar :och nedläggning av busslinjer har detta antal säkerligen ökat betydligt under den senaste femårsperioden, och jag tror att man kan antaga att vi i dag har mer än én halv miljon människor som är beroende av att åka bil mellan bostaden och arbetsplatsen. För dessa människor är bensinskattehöjningen i många fall mycket kännbar. När kostnaderna för resor med de allmänna kommunikationsmedlen ökar får ju den resande inkomsttagaren — helt natur ligt och riktigt — göra avdrag för den verkliga högre kostnaden. Det borde då vara ett rättvisekrav, anser jag, att dessa omkring 500 000 pendlare, som tvingas använda bil mellan bostad och arbetsplats, också kompenseras för den merkostnad som bensinskattehöjningen innebär. | Jag ber att få tacka finansministe Sträng för svaret. Den sista meningen, i vilken han hänvisade till att riksskatteverket i slutet av år 1971 kommer att bestämma avdragets storlek med hänsyn till de aktuella förhållandena, får man väl tolka som en möjlighet för dessa människor att bli rättvist behandlade. Det hade varit värdefullt om statsrådet hade kunnat lämna ett klarare besked, men jag förstår att det kanske inte är möjligt för dagen. Vi får emellertid hoppas att de många bilpendlarna blir kompenserade.

Herr talman! Herr Tobé har frågat mig om jag tar ansvaret för att riksdagens ställning blivit djupt kränkt genom det sätt varpå jordabalken kommit ut i bokhandeln innan balken är grundlagsenligt behandlad av riksdagen. Vad herr Tobé syftar på torde vara en av en tjänsteman i justitiedepartementet på enskilt initiativ utarbetad och utgiven kommentar till jordabalken. Enligt tryckfrihetsförordningen står det var och en fritt att utge tryckt skrift. De enda inskränkningarna i denna rätt är de som gäller enligt tryckfrihetsförordningen. Denna ålägger che fen för justitiedepartementet att vaka över förordningens efterlevnad. Häri ingår att tillse såväl att tryckfriheten iakttas som att inskränkningarna i denna upprätthålls. Jag har inte funnit att den av herr Tobé angivna skriften innehåller något som strider mot tryckfrihetsförordningen.

Herr talman! Först ber jag att få framföra ett tack till statsrådet och chefen för justitiedepartementet för svaret. Det var korrekt och innehöll varken någon förklaring till eller något försvar för vad som har skett, men det må tillåtas mig att något förklara och försvara min fråga. Bakgrunden till min fråga är att innan riksdagen tagit ställning till jorda balken — det rör sig om olika propositioner, omfattande sju böcker på tillsammans över 2000 sidor — har All männa förlaget tjänstvilligt utgett jordabalken med kommentar och förord av en av justitieministerns närmaste medarbetare. Härtill kommer Allmänna förlagets notis i marknadsföringen: »Jordabalken med spännande kommentarer> och bokens inledning, som bör jar: »Den nya jordabalk — — — som riksdagen har antagit vid 1970 års riksdag — — —.» Detta torde vara en ny het även för justitieministern. Det har lagts till ett förord i boken, och man motiverar där att den har kommit ut på ett tidigt stadium. Jag citerar: »Detta har ansetts försvarligt med hänsyn till att de ändringar i förslagen som kan komma att ske under riksdagsbehandlingen av naturliga skäl måste bli föga ingripande. Ändringarna kommer antagligen inte att göra denna framställning mindre användbar.» Detta tillvägagångssätt är inte förenligt med den ömsesidiga aktning som regeringen inklusive dess tjänstemän och riksdagen bör visa varandra då det gäller att iaktta grundlagsenliga former för att fatta beslut. Det finns, herr talman, även andra grundlagar än tryckfrihetsförordningen; jag tänker naåturligtvis på 87 § regeringsformen, där det står: »Riksdagen äge gemensamt med Konungen makt att stifta allmän civiloch kriminallag ävensom kriminallag för krigsmakten och att sådan förut stiftad lag förändra och upphäva. Ej må Konungen utan riksdagens samtycke, och icke riksdagen utan Konungens, någon ny lag göra eller gammal. avskaffa.> Den regeln gäller fortfarande. : Jag vet inte om man skall skratta eller gråta — skratta åt att det nu aningslöst kommit på pränt att vissa departementstjänstemän inte räknar med riksdagen som medverkande i lagstiftningsarbetet, inte ens som ett fördröjande moment; gråta åt sin egen inbillning att riksdagen har en betydelsefull roll även 1 lagstiftningsarbetet. Anledningen till att jag ställde frågan är att jag vill varna för utflykter i samma riktning i framtiden. Statsrådet Geijer har själv medverkat i tredje lagutskottet. Han vet därför med vilken omsorg ärendena behandlas där; den omsorgen är värd en annan uppskattning än den nedvärdering som nu har gjorts.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig: »Kan, enligt statsrådets mening, den alltmer ökande nonchalansen inför stadgade fartgränser i trafiken — Ööverträdelser som i stor utsträckning ej blir föremål för någon rättslig reaktion — verka allmänt uppluckrande i respekten för lagar och förordningar över huvud?>. Herr Sjöholms fråga rymmer problem som är av den storleksordningen att de inte kan på ett tillfredsställande sätt behandlas inom ramen för ett svar på en enkel fråga.
Herr talman! Det var ett litet egendomligt svar och inte mycket att tacka för. Jag har en viss vana vid att ställa enkla frågor, och jag ställer dem alltid så att man kan svara ja eller nej. Det tycker jag är alldeles utmärkta svar på enkla frågor om inte hela detta institut skall urarta. En fråga kan knappast vara enklare än den jag har framställt. Justitieministern kunde ha svarat ja eller nej — det borde han ha kunnat klara av. Frågan om följderna av att en lagregel på ett visst område sätts ur spel genom att människorna helt och hållet nonchalerar den tror jag sysselsätter stora delar av svenska folket. Enligt siffror i Expressen i söndags hade polisen i Stockholm kontrollerat 2 091 fordon. Av dem hade 178 kört rätt och 1913 för fort. Det är fullständigt meningslöst med en sådan bestämmelse. Jag tänkte därför att jag skulle få höra — gärna i form av ett ja eller nej — om inte justitieministern tycker att detta är oroväckande, om det inte kan tänkas att denna nonchalans gentemot lag och förordning sprider sig till andra områden. I så fall är det en verkligt allvarlig fråga för rättssamhället. Jag finner det som sagt, herr talman, anmärkningsvärt att justitieministern ville slingra sig från svaret på den frågan.

Herr talman! Landets justitieminister har alltså ingen uppfattning om sådana frågor varom de lärde tvistar.

Herr talman! Herr Rimås har frågat mig om jag är beredd att medverka till att en undersökning snarast kommer till stånd för att utröna storleken av gasförekomsten i Östergötland. Den brännbara gas som förekommer i kambrosiluravlagringarna på Östgötaslätten har i något fall lokalt kunnat utnyttjas för uppvärmning. Enligt Sveriges geologiska undersökning är det emellertid osannolikt att man här skulle kunna finna gasförekomster av sådan storlek att de lämpar sig för industriell exploatering. Med hänsyn härtill anser jag det inte motiverat att en specialundersökning av gasfyndigheterna på Östgötaslätten bekostas med allmänna medel. Dessa fyndigheter bör dock kunna beaktas vid Sveriges geologiska undersöknings reguljära karteringsoch inventeringsverksamhet i Östergötland.

Herr talman! Orsaken till att jag nu framställt min fråga är att det, när man för fjorton dagar sedan borrade efter vatten på Östgötaslätten utanför Vadstena, på nytt kom fram gasmängder av rätt ansenlig storlek, nämligen 15 m3 i timmen. Det är numera ganska vanligt att så sker när man borrar efter vatten inom detta område. Industriministern åberopar nu en undersökning av Sveriges geologiska undersökning. Det bör emellertid nämnas att denna undersökning utfördes under åren 1930—1940. Om man när ifrågavarande gasfyndighet upptäcktes på 1860-talet hade fått höra att det på 1930-talet skulle bli möjligt att borra 152 m djupt för att undersöka storleken av gasförekomsterna, skulle man säkerligen ha blivit mycket imponerad. En hänvisning år 1970 till en undersökning som genomförts genom borrning 152 m djupt kan emellertid inte anses tillfredsställande. En sådan undersökning har i dag inte mycket större värde än det resultat man får om man petar med en tändsticka i marken för att utröna hur mycket gas som kan finnas där. Numera borrar man tusentals meter djupt innan man anser sig ha fått svar på frågan om det finns gas eller olja inom ett område. Jag tillhör dem som instämmer med de experter, vilka underkänner den nämnda undersökningen. Eftersom man ständigt stöter på gasförekomster vid användning av så enkla metoder, som tillämpas när man borrar efter vatten, finns det anledning att göra en grundligare undersökning, vilket jag också framhållit i en motion till 1969 års riksdag. Jag beklagar den negativa inställning som kommit till uttryck i svaret på min fråga, och jag hoppas att denna inställning så småningom skall ändras.
Herr talman! Jag vill bara göra ett klarläggande, eftersom det verkar som om det föreligger ett missförstånd mellan herr Rimås och mig. Mitt svar grundade sig inte på undersökningarna från 1930-talet utan på en senare och helt aktuell värdering, gjord av Sveriges geologiska undersökning så sent som åren 1965—1969. Det är väl ganska förklarligt att jag bygger mitt ställningstagande i detta fall på de resultat som blivit tillgängliga för mig genom undersökningar gjorda av SGU:s expertis.
Herr talman! Jag vet att experterna har delade uppfattningar om hur man skall gå till väga för att kartlägga ifrågavarande fyndigheter. Det är emellertid bevisligen sant att några ordentliga djupborrningar, vilka av somliga experter bedöms vara nödvändiga, inte har förekommit. De djupaste borrningar som utförts har gått ned till 152 m under markytan.
Herr talman! Jag vill inte ytterligare förlänga debatten, men jag vill ändå avslutningsvis ställa en motfråga till herr Rimås. Om herr Rimås tror att de aktuella fyndigheterna verkligen är in tressanta från industriell exploateringssynpunkt, är det berättigat att ställa frågan varför i så fall de potentiella intressenterna inte själva är beredda att sätta i gång de begärda undersökningarna.
Herr talman! Det är Sveriges geologiska undersökning som hittills svarat för undersökningar av detta slag. Det är självfallet ganska riskabelt att lägga ned pengar på en undersökning för att starta ett projekt i detta sammanhang, eftersom det förekommit så motsägande uppgifter. Det vore något lotteriartat. Därför bör staten åta sig denna uppgift.

Herr talman! Herr Häll har frågat mig om det aktuella läget beträffande den undersökningsoch försöksverksamhet på företagsdemokratins område vilken för närvarande bedrivs i de statliga aktiebolagen. Som bekant tillsattes för ungefär två år sedan en särskild delegation — företagsdemokratidelegationen — med uppgift att ta initiativ till och i samarbete med företagsledningen, de anställda och dessas fackliga organisationer genomföra försök med olika former av vidgad företagsdemokrati i vissa statliga aktiebolag. Längst har detta arbete avancerat vid beredningsavdelningen inom Svenska tobaks AB:s fabrik i Arvika, där ett förslag lagts fram om inrättande av en delvis självstyrande grupp vilket nu prövas i företaget. Pa rallellt med detta sker fortsatt utredningsarbete och samråd rörande möjligheterna att utvidga försöksverksamheten till andra avdelningar av Arvikafabriken. En motsvarande aktivitet avses komma till stånd även inom bolagets anläggning i Härnösand. Samarbete har vidare inletts mellan företagsdemokratidelegationen samt företagsledning och personalorganisationer på Uddevallaoch Karlskronavarven. Verksamheten inom Tobaksbolaget har hittills inriktat sig på att öka den enskilda individens och arbetsgruppens direkta inflytande över olika förhållanden på den egna arbetsplatsen. Försöken vid de båda varvsföretagen torde däremot i första hand komma att ta sikte på ett ökat kollektivt arbetstagarinflytande via olika typer av representativa organ. Förberedande undersökningar för en försöksverksamhet med fördjupad företagsdemokrati torde inom kort också kunna inledas vid ett par av Varabolagets restauranger i Göteborg. De fall som jag nu nämnt innefattar givetvis inte en uttömmande beskrivning av det utvecklingsarbete på det företagsdemokratiska fältet som bedrivs inom de statliga företagen. Jag har här inte utrymme att närmare gå in på detta men vill som exempel endast nämna LKAB, vars verksamhet på detta område herr Häll torde väl känna till. Det väsentliga i denna verksamhet är att påverka de reella samievnadsvanorna och inflytandeförhållandena i företagen och att göra detta så att förändringarna kan konkret upplevas som positiva av ett så stort antal av de i produktionen sysselsatta människorna som möjligt. De förändringar som föreslås och genomförs måste därför förberedas väl så att de verkligen kommer att motsvara de behov och förväntningar man har ute i företagen. Det innebär att vi står inför ett mödosamt och långvarigt arbete. Sett ur den synvinkeln är de insat ser som hittills gjorts av företagsdemokratidelegationen och de statliga bolagen betydande. Verksamheten hävdar sig väl vid en jämförelse med motsvarande aktiviteter som bedrivs inom andra företagsgrupper. Våra ansträngningar att skapa en fördjupad företagsdemokrati i de statliga bolagen kommer emellertid att ytterligare intensifieras.

Herr talman! Jag ber att få tacka för det mycket utförliga svaret, som ger mig besked om att man på vissa områden kommit ganska långt på väg. Anledningen till min fråga är egentligen att jag hos vissa berörda företag funnit att situationen i väntan på konkreta resultat präglas av en oro hos de anställda och hos de fackliga organisationerna. Som framgår av svaret torde man mycket väl kunna säga att oron beror på svårigheter att förstå att denna fråga är mycket omfattande och mödosam att komma till rätta med. Jag skulle ändå gärna vilja något uppehålla mig vid situationen såsom den utvecklats vid ett av de berörda företagen, LKAB. För någon tid sedan upplyste oss tidningarna om att ledaren för det engagerade forskningsteamet prof. Dahlström hade avsagt sig sitt uppdrag. Det sades i tidningarna att detta var en följd av att han upplevde en förtroendekris gentemot företagsledningen. Detta är som jag ser saken mycket allvarligt, och än allvarligare blir det naturligtvis när man kan konstatera att människorna ute på fältet under intryck av den oro de känner frågar sig hur arbetet egentligen kunnat utveckla sig på detta sätt. Man upplever det som en risk för att hela projektet skall komma ur balans och att man därmed skall få vänta ännu längre på konkreta resultat. Jag vill understryka att det i dessa frågor ställs rätt stora krav på ett förtroendekapital för att man skall ha tid att vänta och även ge sig tid att vänta på resultat. Detta förtroendekapital varierar naturligtvis ganska starkt från företag till företag. Vi skall komma ihåg att LKAB för en tid sedan befann sig i en besvärlig strejksituation. De anställda framhåller i dag mycket starkt kravet på att få vara med i arbetet bl.a. när det gäller produktionsplanering samt andra frågor som direkt berör deras egen situation på arbetsplatsen, It.ex. trivseloch arbetarskyddsfrågor. Jag ifrågasätter om man inte redan nu med de erfarenheter som vunnits kan komma ganska långt när det gäller företagsdemokratins utveckling på de områden som direkt berör de anställda. Jag vill starkt poängtera att idén med en reell och fördjupad företagsdemokrati enligt min uppfattning är så värdefull att alla ansvariga bör göra allt för att nå konkreta resultat. Vidare förefaller det mig att man måste lägga ned ett målmedvetet arbete på — att informera företagschefer och verkställande direktörer om nödvändigheten av — att prioritera dessa frågor. Jag vågar nämligen påstå att detta nya synsätt är nytt inte bara för folket på verkstadsgolvet utan även för personer i andra funktioner. Som jag ser det gäller det att få alla berörda att så snabbt som möjligt känna behovet av en utveckling på detta område. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag är väl medveten om de stämningar som herr Häll här talat om.

Jag talar här inte speciellt om LKAB eller andra statliga företag utan om de anställda i svenska företag över huvud taget. Vi har ett problem här, som bara kan lösas om alla parter inser frågornas art och nödvändigheten av att man verkligen har alla med sig och aktivt engagerade för att inte spåra ur i utvecklingen. De försök som sker och de reformer som genomförs måste vara väl förberedda. Detta betyder i sin tur — olyckligtvis kanske, men ofrånkomligt — att utvecklingen inte kommer att gå alls så snabbt som vi allmänt önskar. Vad sedan gäller LKAB är det självklart att konflikten där i hög grad har påverkat det samrådssystem som förekommer och som är utvecklat vid företaget. Strejken hade både positiva och negativa verkningar på det arbete som redan var inlett. Ett positivt inflytande var att dessa frågor fick ännu högre prioritet inom företaget och att nödvändigheten av att lösa relationsfrågorna framstod som ännu mer uppenbar än tidigare. Men samtidigt innebar konflikten en forcering av arbetet, som verkade delvis försvårande. Den stora samverkansapparat som de facto är under uppbyggnad i LKAB har nämligen delvis ett direkt samband med det månadslönesystem som infördes som en följd av uppgörelsen efter strejken. Inom parentes sagt är denna forcering också en av orsakerna till den brist på samarbete som uppstått mellan företagsledningen och den forskargrupp som vi har läst om i tidningarna. Herr talman! Denna debatt gäller en enkel fråga, och jag skall därför inte orda längre om detta. Men för att så att säga ange den stämning och anda som arbetet bedrivs i vid LKAB vill jag ändå för dem som är intresserade — inte speciellt för herr Häll, som har läst detta tidigare — citera vad som skrivits i LKAB-tidningen nr 2/1970, där hela sys temet är utförligt redovisat. Jag återger slutraderna i den presentation som där göres av den som är ansvarig för att detta arbete löper så effektivt och friktionsfritt som möjligt. Artikelförfattaren gör följande sammanfattning: »Eller sammantaget: mycket måste bli annorlunda. Nytänkande och utvecklingsiver är nödvändiga ingredienser för att samverkanssystemet inte skall bli en pappersblomma i direktionsfönstret.» Jag tror att herr Häll och jag är fullt beredda att instämma i det omdömet.
Herr talman! När det gäller förberedelserna inför en fördjupad företagsdemokrati så vill jag medge att detta är ett mycket brett och mycket svårt område. Vad beträffar förberedelserna på sikt vill jag gärna litet mera preciserat ställa några frågor som ligger i linje med de intentioner som man tidigare givit uttryck åt. Vid förberedelserna för det mera långsiktiga fullföljandet av en fördjupad företagsdemokrati måste vi beakta behovet av utbildning bland de anställda som skall engageras i detta arbete. Därvidlag har det ställts långtgående krav. Jag känner till de krav som rests av de anställda, och jag skulle gärna vilja höra litet om hur man i förberedande syfte har planerat att tillgodose detta behov, om statsrådet har förutsättningar för att nu lämna en sådan redogörelse. Enligt mitt sätt att se är det också nödvändigt att man fortlöpande på ett begripligt sätt informerar de ansällda om hur arbetet går framåt. Ty det är som jag sade i mitt förra anförande: de anställda har hyst förhoppningar om snabba resultat. När det då drar ut på tiden bör man ändå se till att de anställda fortlöpande får reda på var man befinner sig, så att de inte bibringas uppfattningen att detta med företagsdemokrati är något som vi talar mycket om men som de anställda kanske inte kommer att få uppleva i praktisk handling.
Herr talman! Jag skulle gärna vilja svara på herr Hälls frågor, men jag inser att denna debatt då skulle hålla på att utvecklas till en interpellationsdebatt — något som jag av min kollega jordbruksministern upplysts om att vi bör undvika. Inom Statsföretag förebereder vi flera åtgärder som, om jag redovisade dem, skulle innebära positiva svar på herr Hälls fråga. Jag föreslår att vi får tillfälle att återkomma till saken.

Herr talman! Herr Åsling har frågat mig om jag med hänsyn till önskvärdheten att utnyttja gjorda investeringar är beredd att medverka till att skogsinstitutet för norra Sverige tills vidare får kvarstanna i Bispgården. 1969 års riksdag beslutade att skogsinstitutet för norra Sverige skulle förläggas till Sollefteå. Till dess nya lokaler för skogsinstitutet kan färdigställas där kommer de befintliga resurserna i Bispgården självfallet att användas i största möjliga utsträckning för skogsteknikerutbildningen.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

Bakgrunden till frågan är att det i den proposition som låg till grund för riksdagens ställningstagande i fjol uttalades att en nybyggnad för skogsinstitutet för norra Sverige kunde förutses vara färdig 1973 och att skogsteknikerutbildningen i avvaktan därpå skulle bli kvar i Bispgården. Det har senare visat sig — bl.a. vid de överläggningar som vederbörande organisationskommitté har haft på den nya lokaliseringsorten — att permanenta lokaler av allt att döma inte kan stå klara förrän tidigast 1974/75. Organisationskommitten har därför rekommenderat att skolan blir kvar i Bispgården som ett provisorium, i första hand läsåret 1970/ 71. Man har också fastslagit att lokalerna i Bispgården över lag är av god teknisk standard — fullt godtagbara alltså — samt att tillgången på gynnsamt belägna övningsskogar också är god i den bygden. Det vore angeläget inte minst för vederbörande kommun, som har problem med sysselsättning och framtidsplanering, att det kunde lämnas ett mera preciserat besked beträffande huru länge skogsinstitutet kan bli kvar i Bispgården. Jag uppfattar svaret från jordbruksministern så, att till dess att nya permanenta lokaler kan iordningställas på den nya lokaliseringsorten kommer skolan att bli kvar i Bispgården. Det innebär i så fall att en flyttning inte kan ske förrän tidigast 1974/75. Jag skulle vilja tillägga att det i varje fall inte kan finnas skäl att föranstalta om att bygga nya provisoriska lokaler på annan plats, när man redan har så förstklassiga lokaler som fallet är i Bispgården.
Herr talman! Jag hoppas att jag uttryckte mig alldeles klart i mitt svar. Detta innebär att skogsinstitutet skall bedriva sin verksamhet i Bispgården intill dess att nya lokaler är färdiga. Det är möjligt att detta inte inträffar förrän det år som herr Åsling nämnde, och institutet skall alltså vara kvar till dess. Det betyder att byggnadsstyrelsen har god tid på sig att avgöra vad Bispgårdens lokaler skall användas till då de så småningom blir friställda.
Herr talman! Jag ber att få tacka för statsrådets komplettering. Jag tror att det var ett nödvändigt besked, ty den diskussion som har förevarit beträffande eventuella nya provisoriska lokaler har förvirrat begreppen en del i kommunen. Det besked som jordbruksministern nu har lämnat förefaller mig klart och innebär att skogsinstitutet under några år kan väntas bli kvar i Bispgården.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag avser att »vidta åtgärder i syfte att möjliggöra snabbare handläggning av skördeskadeärenden såväl i normalfalien som besvärsfrågorna>. Antalet skördeskadeärenden är stort. I princip omfattas för närvarande ca 165 000 bruksenheter av skyddet. Stora ansträngningar har gjorts och görs för att snabbare få fram uppgifter för ersättningsberäkningarna. Som jag tidigare i olika sammanhang framhållit i denna kammare. är detta ett av de problem som skördestatistiska nämnden arbetar med. Handläggningen av besvärsärender kräver en betydande arbetsinsats. Samtliga besvärsskrivelser remitteras till statistiska centralbyrån, som med hjälp av vederbörande lantbruksnämnd utför en noggrann undersökning av varje särskilt ärende. Jag kan nämna att centralbyrån till så gott som samtliga klagande sänder information om skördeskadeskyddet och svar på de frågor som har framställts i besvären. Så långt möjligt sker informationen och besvarandet genom cirkulärbrev. I ett icke obetydligt antal fall måste dock individuella brevsvar utformas. Den omfattande utredningen och: prövningen av varje enskilt skördeskadeärende medför en relativt lång handläggningstid. De berörda myndigheterna strävar efter att förkorta denna. Med hänsyn till att skördestatistiska nämnden har sin uppmärksamhet riktad på de frågor som herr Jonasson framställt finner jag inte anledning att vidta några särskilda åtgärder.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
även om dessa inte helt kan kompenseras genom skördeskadeskyddet är det ett allmänt önskemål bland jordbrukarna att de så snabbt som möjligt får ut den ersättning som de är berättigade till. I normalfallen betalas ersättningarna ut i mars, men i besvärsfallen dröjer det mycket längre, och många är oklara ännu i denna dag. Ett sådant system är naturligtvis inte tillfredsställande. I detta sammanhang bör också beaktas det speciellt besvärliga läge som jordbrukarna befinner sig i då det är svårt att få låna pengar och de ofta är högt skuldsatta. Jordbruksministern har redogjort för tillvägagångssättet, och det har vi dis kuterat tidigare. Jag tolkar dock jordbruksministerns svar så att inte heller han är nöjd med det tidsschema som föreligger. I så fall kan vi vara Överens. Jag har tidigare i motioner föreslagit åtgärder som skulle kunna leda till ett tidigare utbetalande, men tiden medger inte att jag nu går in på de frågorna. Förhållandena är som sagt inte tillfredsställande, och jag vill passa på tillfället att vädja till jordbruksministern att han gör allt vad i hans förmåga står för att dessa frågor skall kunna behandlas snabbare.
Herr talman! Liksom herr Jonasson önskar också jag att det skördeskadeskydd som lantbrukarna är berättigade till skall betalas ut så snabbt som det över huvud taget är möjligt. Skördestatistiska nämnden har i uppgift att ständigt fundera över sådana tekniska förbättringar som kan leda till snabbare utbetalning. De uppslag som herr Jonasson nämnde kan mycket väl prövas av skördestatistiska nämnden i vilken ingår även företrädare för jordbrukarna. Vad som gör dessa frågor så komplicerade är att man inte gärna kan börja betala ut ersättningar innan alla grödor är bärgade. År 1969 gjordes i november en preliminär beräkning av de ersättningar som lantbrukarna skulle få med hänsyn till skördeskadorna vid den tidpunkten. Enligt det materialet skulle ca 45 000 bönder dela 105 miljoner kronor. När den definitiva sammanräkningen var klar, då alla grödor var kända, visade det sig emellertid att beloppet blev mycket högre. Det kan inträffa större variationer andra år. Hittills har man alltså inte funnit någon annan metod än att vänta tills alla grödor är bärgade. Jag har därför svårt att just nu finna något sätt att påskynda utbetalningarna. Jag hoppas emellertid att skördestatistiska nämnden med den fantasi den besitter skall finna någon väg som gör det möjligt att betala ut ersättningarna snabbare.
Herr talman! Jag är naturligtvis tacksam för att jordbruksministern har en så positiv inställning till denna fråga. Jordbruksministern berörde något de specialgrödor som finns på en del håll. De allra flesta brukningsenheterna i vårt land har emellertid inga specialgrödor. Jag har därför funderat rätt mycket på om det inte skulle vara möjligt att bortse från specialgrödorna och räkna med normalfallen. På så sätt skulle det kanske vara möjligt att åstadkomma snabbare utbetalning av skördeskadeskyddet. Jag är tacksam för att jordbruksministern säger att denna fråga skall prövas; jag tror att det finns möjligheter att den vägen göra utbetalningarna snabbare.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag avser att vidta åtgärder i fråga om rationaliseringsverksamheten i syfte att motverka stora innehav hos lantbruksnämnderna av jord, som under längre tid ligger obrukad. Lantbruksnämndernas omfattande inköpsoch försäljningsverksamhet är av stor betydelse för jordbrukets rationalisering. Nämnderna strävar efter att så snart som möjligt avyttra de inköpta fastigheterna för sammanläggning till lämpliga brukningsenheter. I avvaktan på försäljning arrenderas fastigheterna ut. Endast en mycket obetydlig del av nämndernas innehav av bestående åkerjord har inte kunnat utarrenderas utan ligger obrukad. Jag vill nämna att lantbruksstyrelsen har utfärdat anvisningar rörande skötseln av fastigheterna under den tid som de innehas av nämnden. Enligt dessa anvisningar skall för varje fastighet minst en gång varje år upprättas en plan över de åtgärder som skall vidtas, såsom utarrendering, skogsplantering, täckdikning och reparationer. Lantbruksnämnd skall vidare årligen till lantbruksstyrelsen lämna en rapport om fastighetsinnehavet och på fastigheterna vidtagna förvaltningsåtgärder. Med hänsyn till dessa omständigheter finner jag ingen anledning att nu vidtaga några åtgärder.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret även på denna fråga. Jordbruksministern säger att lantbruksnämndernas verksamhet avser att skapa bättre brukningsenheter och att göra driften mera rationell, och det är vi fullständigt överens om. Det är ett vällovligt syfte, som jag vill instämma i. För att detta syfte skall kunna nås måste det emellertid också skapas ett förtroende för denna verksamhet. I den mån det förekommer att åkerjord får ligga obrukad, varigenom landskapet växer igen och förbuskas, uppstår självfallet en viss misstro mot lantbruksnämnderna. Jordbruksministern uttalar att det är en relativt obetydlig del av lantbruksnämndernas innehav av jord, som inte brukas, och jag tror på denna uppgift. Det är emellertid naturligt att även om det är få fall, där åkerjord ligger obrukad, kommer detta likväl att vålla irritation. Ett önskemål måste vara att så dan åkerjord och även sådan skog snarast möjligt kan placeras. Jag vill inom parentes nämna att en del stormfälld skog ännu inte tillvaratagits, vilket naturligtvis också förorsakar irritation. Att lantbruksnämnderna inte hinner vidtaga nödvändiga åtgärder kan i många fall bero på brist på personal. Man måste emellertid göra vad som är möjligt för att förhindra att deras mark ligger obrukad och för att främja en så snabb placering som möjligt av lantbruksnämndernas jordinnehav. Det skulle kanske vara till fördel, om t.ex. rationaliseringskungörelsen kunde medge något större möjligheter att successivt bygga upp en fastighet. Lantbruksnämnderna har nämligen inte alla gånger möjlighet att skapa en fullgod fastighet, och då uppstår en situation där man inte kan placera marken så snabbt som önskvärt vore. Jag finner emellertid ändå jordbruksministerns svar positivt, och jag ber än en gång att få tacka för detta.
Herr talman! Det är riktigt som herr Jonasson säger och vilket även framgick av mitt svar, att det är en mycket ringa del av den åkerareal lantbruksnämnderna disponerar över som ligger obrukad. Herr Jonassons enkla fråga föranledde mig att göra en landsomfattande undersökning, eftersom jag vet att herr Jonasson såsom aktiv jordbrukare och ledamot av utredningar som arbetat med dessa frågor brukar vara insatt i problemställningarna inom jordbruket. Jag fann då att lantbruksnämnderna har 18900 hektar i åkerinnehav. Av dessa brukas för närvarande inte mer än 540 hektar, vilket är en mycket li-- ten procent. När man sedan studerar de speciella länen, finner man att de obrukade area-- lerna framför allt återfinnes i Norrbottens län. Förklaringen till detta ligger i att de gårdar som lantbruksnämnderna tar över oftast befinner sig i mycket dåligt skick. En närmare undersökning som vi har gjort visar att lantbruksnämnderna själva måste täckdika och utföra förbättringar innan någon blir intresserad av att arrendera dessa gårdar. Det är likadant på några andra ställen där lantbruksnämnderna har en del gårdar. Såvitt jag förstår kommer lantbruksnämnderna att arrendera ut dessa gårdar så fort de vidtagit erforderliga förbättringar. Jag delar helt den meningen att lantbruksnämnderna inte bör köpa areal och låta denna ligga obrukad. Självfallet måste de arrendera ut arealen tills det går att sälja den och lägga den till en rationell enhet.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig om jag är beredd medverka till sådana bestämmelser som innebär att tillsyn över djurens vård och behandling inom varje distrikt av lämplig storlek skall bedrivas av personal med för än tillsynen över djurens vård och behandling i första hand hälsovårdsnämnden. Genomförandet av kommunindelningsreformen skapar förutsättningar för en förbättrad tillsyn. Sålunda ger större kommunala enheter både bättre ekonomiskt underlag och tillräcklig arbetsvolym för heltidsanställning av tillsyningsmän. För att främja en bättre djurtillsyn bedrivs en informationsoch instruktionsverksamhet i veterinärstyrelsens regi, avsedd i första hand för tillsyningsmän. Hälsovårdsnämderna i samtliga län har beretts tillfälle att sända ledamöter och tillsyningsmän till sådana djurskyddskurser. Enligt min mening leder kommunindelningsreformen och den förbättrade utbildningen till en effektivare djurtillsyn. Några ytterligare bestämmelser om hur kommunerna skall utöva tillsynen över djurens vård anser jag inte erforderliga.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

Vi vet att den nuvarande ordningen är otillfredsställande. I en smärre kommun står tillsynsmannen säkerligen omedvetet på något sätt i beroendeförhållande till dem han skall ha tillsyn över. Eftersom detta inte är bra motionerade jag i fjol om att uppgiften skulle läggas över på polisen. Den har emellertid tillräckligt att göra, och vi vet att regeringen inte har alltför stora ambitioner att vidga polisens personella resurser. Det förslaget var därför orealistiskt. Vi får emellertid hoppas att vi kan få heltidsanställda kommunala be fattningshavare, vilket från psykologisk synpunkt är viktigt. En sådan får då en viss auktoritet i egenskap av tjänsteman och kommer inte som privatman för att handha dessa uppgifter. Men man blir ändå betänksam, ty vi har ju redan storkommuner. I Skåne finns en kvartsmiljonstad som inte har någon heltidsanställd tillsynsman utan endast personer med arvodesuppdrag, och det tycker jag inte är tillfredsställande. Hur blir det sedan, när den kringliggande landsbygden kommer till? Om staden-kommunen anställer en tillsynsman på heltid, så kan den kringliggande landsbygden lätt bli försummad i vad avser den här verksamheten. Kommunförbundet har rekommenderat kommunerna att anlita s.k. k-konsulter, dvs. hyra konsulter i tillsynsmäns ställe, men efter vad jag förstår är veterinärstyrelsen inte alls intresserad av detta. Det blir ingen uppföljning av arbetet, ingen kontinuitet utan endast temporära insatser. Jordbruksministern tog upp kursverksamheten. Jag har undersökt den litet grand och funnit att den är rätt blygsam. Veterinärstyrelsen har anordnat några få informationsdagar på skilda håll i landet. Man har inte råd till mera. Det är näppeligen någon utbildning. Jag har också mig bekant att många kommuner drar sig för kostnaderna att skicka representanter till informationsdagarna. Både råd och lust tycks saknas. Att vidga kursverksamheten är därför viktig. Nu händer det väl att det tas initiativ på regionalplanet, men vad jordbruksministern anförde var just veterinärstyrelsens instruktionsverksamhet. Vid den vidgade kursverksamhet som jag finner önskvärd är det viktigt att djurskyddsorganisationerna får vara med och delta i undervisningen. Vi vet ju att en tillsynsman i en kommun får mycket att göra med de lokala djurskyddsorganisationerna, och det är betydelsefullt att det därvid inte blir nå gon spänning, vilket förekommer på sina håll, utan en samverkan. Det finns mycken fin idealitet inom dessa organisationer som man verkligen bör slå vakt om. Jag vill tillägga att utbildningsfrågan blir mycket viktig, om kommunerna går in för heltidsanställda tillsynsmän. Då räcker det inte bara med informationsdagar, utan det fordras ordentlig utbildning innan dessa befattningshavare påbörjar sina uppgifter. När det gäller tillsyn över vetenskapliga institutioner — tandläkarhögskolor, sjukhus osv. — som sysslar med djurförsök krävs en rätt avancerad utbildning, om tillsynsmännen skall kunna göra sig gällande i detta mera vetenskapliga sammanhang. Jag vet väl att det faller på stadsveterinärerna att följa upp journalerna och själva djurförsöken, men den del som faller på tillsynsmännens lott kräver också auktoritet, och där ger kunskap den makt de behöver.

Herr talman! Jag fann i herr Werners anförande inte någon mening som väsentligt avviker från min egen. Herr Werner bygger sin uppfattning på samma förutsättningar, men han vill vara mera effektiv, om jag får uttrycka mig så. Han vill ha en bättre utbildning än den som erbjuds för närvarande. Jag tror emellertid att det viktigaste är att vi får ett färre antal kommuner. Herr Werner funderade på att tillsynsmännen borde arbeta länsvis. Men om herr Werner ifrågasätter möjligheterna för en kommunalt anställd att få överblick över kommunen, så måste det ju bli ännu svårare för en person som har hela länet som verksamhetsområde. Vi bör hålla fast vid att det är från kommunen som den direkta tillsynen skall utövas. Fortfarande finns det 850 kommuner. Men redan den 1 januari nästa år reduceras antalet kommuner till 464, och om några år är vi nere i 272 storkommuner. Jag finner det självskrivet att dessa storkommuner har anställt en tillsynsman. Det finns redan ett flertal kommuner som har hälsovårdsinspektörer vilka har hand om detta. Det måste vara människor som har en viss utbildning för detta ändamål. Någon annan myndighet att utbilda dem än veterinärstyrelsen kan jag knappast finna. Jag erkänner att man hittills haft rätt blygsam = utbildningsverksamhet. Man startade våren 1970 en reell kurs för att liksom få i gång det hela. Då samlade man representanter för praktiskt taget samtliga hälsovårdsnämnder till en duvning i detta arbete. Jag går alltså ut ifrån att vidgad utbildning på detta område och kommunsammanläggningen kommer att göra det möjligt med en effektiv tillsyn. Vi kan också notera att man numera när det gäller djurens skötsel och vård går in på ett mycket tidigare stadium från samhällets sida. Redan vid tillkomsten av exempelvis en ladugård är det nu meningen att varje län skall ha ett par veterinärer som är specialutbildade för att effektivt kunna granska ritningarna till dessa ekonomibyggnader, alltså ladugårdarna, för att på det sättet bevaka djurskyddsintresset. Vi väntar en lagändring varigenom djurskyddslagen skall komma att innehålla en obligatorisk granskningsskyldighet beträffande alla ritningar till djurstallar vid nybyggnader och ombyggnader. Vi hoppas snart kunna få ett sådant förslag till behandling. Det är alltså mycket på gång inom djurskyddets område, även när det gäller de byggnader där djuren skall vistas en stor del av sitt liv. Det är mycket viktigt att man gör något redan på det stadiet. Den fråga herr Werner har tagit upp berör alltså i själva verket bara en liten detalj av det hela.
Herr talman! Jag vill också betyga samstämmigheten, och jag vill än en gång tacka för det svar jag fått och även för detta senaste. Jag har hela tiden haft en kommuntillsynsman i tankarna. Det står kanske något dunkelt i interpellationen som ju skrevs för mycket länge sedan, och det är förresten visst inte jordbruksministerns fel att den inte besvarats förrän i dag. Jag skrev i interpellationen något om »distriktsplanet», men det är klart att arbetet först och främst skall ske inom kommunens ram. Vad den vidgade utbildningen beträffar är jag tacksam för vad jordbruksministern sade i sitt senaste anförande. Jag hoppas att detta kommer till deras öron som har med denna sak att göra. Tycker inte jordbruksministern också att djurskyddsorganisationerna skulle kopplas in redan där, så att vi inte får något spänningsförhållande mellan denna stora grupp av idealister och de representanter som kommunen förordnar? En förtroendefull samverkan är nödvändig.

Herr talman!

Herr Jonasson har frågat om jag är beredd att inför kammaren redovisa på vilket sätt jordbruket skall kompenseras för de förluster som åsamkas genom prisstoppet. Regeringen införde i slutet av augusti prisstopp på köttvaror, mjölk och mejeriprodukter, margarin samt spannmålsprodukter. Statens prisoch kartellnämnd fick samtidigt uppdrag att handlägga frågor i samband med prisstoppet. Prisoch kartellnämnden samråder med statens jordbruksnämnd i frågor som angår jordbruksnämndens verksamhetsområde. Den 12 oktober utvidgades prisstoppet till ett allmänt prisstopp. De stoppriser som fastställdes genom det tidigare prisstoppet fortsatte att gälla. Beträffande herr Krönmarks första fråga vill jag framhålla att det ingår i jordbruksnämndens uppgifter att följa prisstoppets inverkan på jordbruksregleringen. Nämnden har mot denna bakgrund beslutat att ta upp överläggningar med jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen. För att mäta verkan av prisstoppet på jordbrukets inkomster har nämnden tillsatt en särskild arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av vederbörande fackbyråchef i jordbruksnämnden samt en representant för vardera delegationen. Arbetsgruppen har utarbetat vissa principer för sina beräkningar av prisstoppets verkningar på jordbruksprisregleringen. Parallellt med detta arbete har vidtagits åtgärder som minskar prisstoppets verkningar för den enskilde jordbrukaren.

För varugruppen kött och fläsk gäller vidare att prisoch kartellnämnden medgivit vissa överskridanden av stopppriserna på fläsk. Höjningarna har balanserats mot sänkningar av stoppriserna på nötkött, för vilket världsmarknadspriserna sjunkit sedan prisstoppet infördes. Dessutom har jordbruksnämnden sänkt slaktdjursavgifterna för svin. Vissa undantag från prisstoppet liksom vissa prisjusteringar har sålunda gjorts, men något generellt undantag från prisstoppet för jordbruksprodukterna är inte aktuellt. Beträffande herr Jonassons fråga om kompensationen till jordbruket vill jag framhålla att utgångspunkten givetvis är ett realiserande av det materiella innehållet i den jordbruksuppgörelse som träffades i våras. Vilka åtgärder som kan behövas för detta får bedömas sedan överläggningarna är klara mellan jordbruksnämnden, jordbrukets förhandlingsdelegation och konsumentdelegationen om prisstoppets inverkan på jordbruksprisregleringen.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. I och för sig ger det inte så mycket, och om jag skall vara fullt ärlig så hade jag väl inte heller väntat mig att jordbruksministern i nuvarande situation skulle kunna säga särskilt mycket. Jag hade dock väntat att han skulle kunnat säga litet mer än vad han gjorde alldeles nyss. Prisstoppet är när det gäller fullföljandet av jordbruksavtalet ett mycket allvarligt ingrepp, ty det ingriper så att säga i själva huvudmekaniken i avtalskonstruktionen, som ju innebär att jordbruket skall kunna ta ut priser som ligger mellan de båda prisgränserna. Man skulle inom det svenska jordbruket ha möjlighet att i ett speciellt marknadsläge utnyttja detta och skaffa sig merinkomster, liksom man å andra sidan fick vara beredd på minskade inkomster i ett annat marknadsläge, där priserna sjunker på grund av fördelaktiga importförhållanden. Nu har det alltså skett en låsning här, och hela beräkningsförfarandet har därmed råkat i olag. Hur skall man egentligen värdera förhållandet mellan producentprisindex inom landet och världsmarknadsindex? Världsmarknadspriserna fluktuerar helt naturligt såsom tidigare, medan däremot producentpriserna i princip är låsta vid den nivå som rådde när prisstoppet infördes, såvida inte något undantag har gjorts. Skall man mäta förlusten finns det, enligt vad jag kan finna, endast ett läge, där man kan få en någorlunda säker bedömning, nämligen när världsmarknadspriserna stiger. Då uppstår en skillnad, som man kvantitativt kan beräkna någorlunda säkert. Men i de fall då världsmarknadspriserna ligger stilla eller sjunker kan man inte göra några objektiva beräkningar, utan då måste det bli en skattning. Då kommer i resonemanget in den arbetsgrupp som jordbruksministern har redogjort för i sitt interpellationssvar. Statsrådet säger att denna arbetsgrupp har utarbetat vissa principer för sina beräkningar av prisstoppets verkningar på jordbruksprisregleringen. Då är min fråga till statsrådet: Kan statsrådet här redogöra för dessa principer? Statsrådet påstår ju att de redan är. klara, och då vore det av intresse att få veta vilka principerna är. Många av de funderingar som förekommer bland berörda människor skulle i så fall kanske bli undanröjda. Min andra fråga är: När kan man vänta sig resultatet av arbetsgruppens arbete? Denna fråga är rätt väsentlig, eftersom riksdagen så sent som i maj biföll herr statsrådets proposition om en priskompensation till jordbruket på 318 miljoner kronor. Därför förmodar jag att det för statsrådet Bengtsson, som jag känner såsom en hedersman, känns förpliktande att låta de svenska jordbrukarna komma i åtnjutande av den inkomst som de är berättigade till — så mycket hellre som dessa 318 miljoner kronor utgör en kompensation för inflationsförluster under föregående år. Därför måste det ligga såväl i statsrådets som i riksdagens intresse — riksdagen har ju fattat beslutet — att detta beslut effektueras så snabbt som möjligt. Hypotetiskt kan man tänka sig att det genom prisstoppet är omöjligt att förrän långt efteråt beräkna vilka inverkningar prisstoppet har haft på jordbruksavtalet.

den svenska riksdagen? Är statsrådet villig att se till att dessa budgetmedel i så fall kommer att ställas till förfogande under innevarande regleringsår, så att vi slipper en situation, som ej ingår i avtalet, nämligen att jordbrukarna får kompensation för inflationsförlusterna ett år i efterskott? Det måste man acceptera, ty det är den enda tänkbara metodiken. Vi måste försöka undvika att få en fördröjning på två år, ty då har vi gått ifrån andan i detta avtal. Med detta, herr talman, är jag beredd att sluta för denna gång.

Herr talman! Även jag ber att få tacka jordbruksministern för detta svar. Prisstoppet kom som en chock för många människor, som frågade sig om det verkligen skulle komma att få någon reell innebörd, eller om det bara var någonting som hörde till valrörelsen. Priserna steg dock kraftigt — och inte bara på jordbrukets produkter. Den andel av prisstegringen som föll på jordbrukets produkter härrörde från jordbruksuppgörelsen. Jag finner för min del att prisstoppet var en alltför kraftig åtgärd, och jag tycker också att kontrollen över priserna kunde ha ordnats bättre. Nu har det blivit en stark och orättvis prickning av jordbruket. Jag skulle ha förstått det hela bättre, om vi hade fått ett allmänt prisstopp. Men gjort är gjort. För jordbrukarna blev stoppet emellertid en hård smäll. Jordbrukarna befinner sig nu i en mycket besvärlig situation och har det trångt ekonomiskt. De har gjort stora investeringar men har svårt att få låna pengar, även om de har säkerhet för lånen. Även det höga ränteläget drar stora utgifter med sig. Härtill kommer att 1969 var ett ganska dåligt skördeår. Likaså har jordbrukarnas kostnader för varor och förnödenheter stigit kraftigt. Jordbrukets lönsamhet är i dag svag. Om man sätter lönsamheten för jordbrukarna till 100 år 1966, så blir det reella producentprisindexet 1970 t.o.m. november månad bara 93. Detta är den "dystra sanningen för jordbrukarnas vidkommande, och sådan är deras situation i dag. en jordbrukare med 25 hektar jord en inkomst samma år på 12735 kronor och för en 40-hektars jordbrukare utgjorde inkomsten 20 914 kronor. Industriarbetaren har från 1968 fått sin lön höjd till 23293 kronor, men jordbrukaren med 40 hektar jord har fått sin inkomst sänkt till 17 881 kronor. Han har alltså fått vidkännas en eftersläpning på ungefär 5600 kronor. I den valrörelse vi haft i år har det talats mycket om jämlikhet, och den jämlikheten bör väl rimligen gälla även för jordbrukarna. Men i stället synes inkomstklyftan bli större och större. Jordbruksministern förklarar i interpellationssvaret att jordbruket skall kompenseras för prisstoppets verkningar och att jordbruksuppgörelsen skall hållas. Han säger emellertid också att åtgärderna i det stycket ännu inte kan specificeras samt att diskussioner pågår. Jag tackar för det svaret, och jag accepterar det också i nuläget. Men jag utgår från att full kompensation verkligen kommer att utgå, och eftersom jordbruksministern förklarar att så skall ske, så tror jag honom på hans ord. Men då måste jag också ställa en följdfråga: Hur kan prisstoppet och de bestämmelser som har utarbetats i samband med det komma att påverka de stundande förhandlingarna? Det är där man sätter det största frågetecknet. Jag redogjorde nyss för jordbrukarnas besvärliga situation i inkomsthänseende, men i samma problematik är ju förutom jordbrukarna också inkopplade såväl livsmedelsindustrins arbetare som de handelsanställda i livsmedelsbranschen, och de tillhör som bekant också i allra högsta grad låglönegrupper. Kommer det att bli svårigheter för dessa, som i högsta grad är låglönegrupper, eller kan man räkna med att prisstoppsbestämmelserna inte lägger hinder i vägen för dem? Jag skulle bli mycket glad om jag här kunde få ett förtydligande svar. Mjölkproduktionen drabbades ju rätt hårt av prisstoppet. Många har tyckt att det blivit mer och mer omöjligt på detta område och har i stor utsträckning gjort sig av med kreaturen. Jag vill därför ställa en andra följdfråga till jordbruksministern, eftersom vi nu håller på att få brist på mjölk och eftersom det väl ändå är jordbruksministern som har huvudansvaret för vår försörjning framöver. Jag undrar: Kan jordbruksministern ändå inte se en fara i den brist på mjölk som håller på att uppstå?

Herr talman! Jag är glad över att i varje fall herr Jonasson delar den uppfattning som böndernas organisation RLF och Lantbruksförbundet givit uttryck åt, ty de har trott mig på mitt ord när jag sagt att det materiella innehållet i jordbruksuppgörelsen skall bibehållas — prisstoppet tar inte över detta. Jag konstaterar med beklagande att herr Krönmark tydligen inte har samma uppfattning härvidlag. Detta är emellertid vad vi inom regeringen sagt, och det kommer att gälla. Låt mig så besvara herr Jonassons två sista frågor.

Därmed har jag inte någon möjlighet att bedöma vilka prishöjningar som eventuellt kan äga rum. Prisstoppet har ännu inte fått någon inverkan på mjölkpriset till producenten — jag skall strax återkomma till det. Det tal om mjölkpriset som vi då och då möter är så till vida riktigt som att vi under oktober-—november får, otillräckliga kvantiteter för framställning av ost. Detta beror emellertid på de stora säsongvariationerna i mjölkproduktionen; vi har tidigare diskuterat detta. Hur situationen på mjölkområdet kommer att påverka prisförhandlingarna kan jag, herr Jonasson, inte bedöma. Men jag vill påpeka att vi har -: en mjölkprisutredning som tillsattes efter de förra överläggningarna just för att undersöka mjölkproduktionen och prissättningen på mjölk. Vid de överläggningar som äger rum mellan lant-. brukets företrädare och staten kommer man alltså att till sitt förfogande ha det material som utredningen lämnar, och då får man se vilket pris som måste sättas på mjölken. Herr Krönmark ville ha en redogörelse för hur arbetsgruppen inom jordbruksnämnden har tänkt lösa detta problem. Arbetsgruppen följer inte bara utvecklingen av priserna utan har faktiskt som uppgift att mäta storleken av jordbrukets inkomstbortfall. Man kan alltså beräkna att i oktober månad betydde prisstoppet x tusen kronor för jordbruket som näring. Arbetsgruppen kan alltså beräkna att på osten eller på fläsket skulle jordbruket ha kunnat ta ut xr tusen kronor, men det är inte sagt att den enskilde jordbrukaren har haft någon känning av det ännu.

Herr talman! Statsrådet Bengtsson försökte vrida mitt yttrande till att jag närmast skulle ifrågasätta hans heder och mena, att han åtminstone när det gällde det materiella innehållet inte ämnade infria löftet om kompensation för prisstoppets verkningar. Herr statsrådet kan ju läsa utskriften av mitt anförande i protokollet. Antingen har jag uttryckt mig något otydligt eller också har herr statsrådet — vilket jag finner mera sannolikt — missuppfattat det hela. Vad som är väsentligt är när statsrådet uppfyller dessa löften. Som herr Jonasson tidigare har framhållit är kreditrestriktionerna extremt besvärliga. I det läget är det oerhört väsentligt att vi inte bara utlovar kompensation — att en sådan kommer att ges har jag aldrig betvivlat — utan att statsrådet också talar om vid vilken tidpunkt den kommer att lämnas. Statsrådet Bengtsson sade att jag hade begärt att få reda på arbetsgruppens förslag. Det har jag aldrig gjort. Jag ville få reda på principerna. Det har jag inte fått, men jag är nöjd ändå, eftersom statsrådet nu har garanterat att arbetsgruppen klart sagt ifrån att den prisförlust som uppstår för jordbrukarna skall kompenseras. Jag bara beklagar att statsrådet inte framhöll detta redan i sitt interpellationssvar, ty då hade en del av den här debatten inte behövt föras. Det är riktigt att riksdagen har givit jordbrukarna det marknadsmässiga utrymmet att om möjligt ta ut 318 mil joner kronor och även mera under det tak som är fastställt. Men vad som har hänt, herr jordbruksminister, är att prisstoppet har låst priserna så att jordbrukarna inte kan gå upp till taket. De kan förmodligen inte få ut de 330 miljoner kronor som statsrådet talar om. Debatten mellan herr Jonasson och statsrådet Bengtsson beträffande mjölkbristen var rätt intressant. Det är riktigt att vi i år liksom alla år har en säsongmässig variation i mjölkpriset. Priset höjs alltid så här års när mjölkproduktionen går ned. Men statsrådet Bengtsson är nu som tidigare optimist och menar att detta inte är något problem; vi får mindre produktmjölk för att göra ost, och det bereder tydligen inte herr Bengtsson några bekymmer. Nej, det är naturligtvis inte fallet om man från socialdemokratiskt håll så fort som möjligt vill fullfölja sin ambition att sänka självförsörjningsgraden till 80 procent. Om man då inte ser så noga till produkterna hälsar man naturligtvis en nedgång i produktionen med tillfredsställelse. Men de svenska konsumenterna har nog anledning att vara oroade. Jag vill rekommendera statsrådet Bengtsson att läsa i pressen om de undersökningar som under den senaste tiden har gjorts i Östergötlands län. Även om man inte skall ta till alltför starka uttryck såsom katastrof pekar dessa undersökningar dock på en mycket allvarlig nedgång i mjölkproduktionen. Det för också med sig att vallodlingen försvinner, vi får en ökad fodersädesodling med ökade svårigheter att avsätta spannmål på världsmarknaden etc. Det är ett allvarligt problem som jag hoppas så småningom skall kunna lö Sas.

Herr talman! Jordbruksministern poängterar att de prisöverläggningar som skall äga rum omfattar tiden efter den 1 juli 1971. Han har också förklarat att prisstoppet inte skall ha någon menlig inverkan på de som berörs av dessa förhandlingar. Jag har själv funderat en hel del över den här saken, och jag är mycket glad över jordbruksministerns besked. Det gäller nämligen i hög grad en tolkningsfråga, och när jordbruksministern nu säger att prisstoppet inte skall ha någon menlig inverkan på förhandlingarna tror jag honom på hans ord. Jag vill sedan konstatera att vid det tillfälle — som kommer att inträffa relativt snart — när mjölkpriskommittén skall framlägga förslag beträffande mjölksituationen, kommer det troligen att visa sig att det föreligger stora risker för den framtida färskvaruförsörjningen, särskilt för mjölkförsörjningen. Jag tror att det även för att klara denna situation kommer att bli nödvändigt att tillgripa kraftåtgärder. Om jag fattade jordbruksministern rätt var han emellertid positiv till åtgärder i detta avseende. Jag hoppas verkligen att så är fallet. Jordbruksministern säger vidare att avräkningspriset för mjölk höjts under hösten. Det är alldeles riktigt, men jag vill i sanningens intresse nämna att den huvudsakliga anledningen härtill varit mejeriernas strävan att skapa en jämnare invägning för att motverka säsongvariationerna. På hösten när mjölkproduktionen minskar försöker man åstadkomma en bättre balans i detta avseende genom att höja priset. Ett prisstopp får emellertid en hel del menliga verkningar, och jag är glad över att vi haft tillfälle att föra denna diskussion. Jag vill säga till jordbruksministern att vi i det mejeriföretag, där jag är verksam, inte vågat vidtaga de rationaliseringsåtgärder som vi tänkt oss, eftersom vi inte varit på det klara med huruvida vi skulle kunna utnyttja de utvägar som stått till buds. Vi får väl nu försöka genomföra dessa åtgärder. Man måste emellertid i dessa frågor ha klart för sig — och det är kanske kontentan av denna diskussion — att de människor som verkligen sitter trångt i detta sammanhang inte skall behöva komma ytterligare i kläm utan skall erhålla den kompensation som de är berättigade till.
Herr talman! Om frågan alltså har reducerats till att inte gälla huruvida regeringen kommer att infria sitt löfte utan i stället avse den tidpunkt när saken slutligt skall ha reglerats, återstår det inte särskilt mycket för mig att säga. Låt mig bara konstatera att det som herr Jonasson påpekade, dvs. att jordbrukets avräkningspris på mjölken höjts trots prisstoppet, belyser vad jag framhöll till herr Krönmark, nämligen att producentpriset inte direkt behöver påverkas av prisstoppet utan att man trots detta mycket väl kan höja avräkningspriset till jordbrukaren. Så har redan blivit fallet genom olika åtgärder, bl.a. den som herr Jonasson nyss nämnde. Det är fullständigt felaktigt att göra gällande att den eventuella minskningen av mjölkproduktionen har något samband med Pprisstoppet; det föreligger inte alls något sådant samband. Minskningen av mjölkproduktionen är en helt annan fråga, som det skulle föra mycket långt att nu ta upp till diskussion. Jag vill dock säga att enligt min mening är säsongvariationen inom mjölkproduktionen alldeles för stor. Jag har många gånger tidigare framhållit detta, och jag vet att jordbrukarnas egna organisationer är intresserade av att få till stånd en utjämning av mjölkproduktionen. Detta skulle på många punkter förbilliga verksamheten inom mejerinäringen, varigenom jordbrukarna kunde få bättre ersättning för sina produkter. Detta är också en fråga som skall be handlas vid de prisöverläggningar som skall äga rum, och vi har för att underlätta uppgiften för dem som skall föra dessa resonemang gjort en mycket omfattande utredning om hela mjölkproduktionsfrågan. Det är enligt min mening en smula farligt att ständigt vifta med påståenden om en hotande risk för mjölkbrist. Vi kommer inte att få någon brist på färskmjölk för konsumtionsändamål. Den saken behöver vi över huvud taget inte diskutera; den har ingenting med prisstoppet att göra. Det är en ny diskussion som förts in här. Man säger att jordbruket befinner sig i en extremt besvärlig situation och att prisstoppet därför har drabbat den enskilde jordbrukaren mycket hårt. Det är inte med sanningen överensstämmande. Det är mycket litet det kan röra sig om för den enskilde producenten av mjölk. Den höjning av ostpriset som skulle kunnat genomföras, kan kompenseras genom ersättning till regleringskassan. I fråga om priset på fläsk och kött skall man ju sänka slaktdjursavgiften på svin, och detta innebär att den enskilde jordbrukaren inte känner av prisstoppet men väl regleringskassan. Och regleringskassorna är det inte synd om. Sedan har man väsentligt höjt vissa stoppriser på en del produkter. Sammanlagt betyder detta att den enskilde jordbrukaren inte drabbas så mycket. När vi så småningom skall reglera dessa saker, blir det genom regleringskassorna.

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och tacka jordbruksministern för det sista han sade, nämligen att det är regleringskassorna som skall erhålla pengarna. Kompensationen får icke gå ut över regleringskassorna. Det är ett intresse för jordbruket att dessa kassor inte töms, utan att de kan användas för de uppgifter för vilka de är avsedda. Jag är glad för att de extraordinära åtgärder som behöver vidtas på grund av prisstoppet inte skall drabba regleringskassorna, utan att friska pengar via budgeten skall tillskjutas. Vi har här jordbruksministerns ord på detta, vilket jag tycker är något av det mest väsentliga. Statsrådet säger att det är fel att påstå att jordbruket befinner sig i en extrem situation till följd av prisstoppet. Hans undermening var att jordbruket inte skulle bli sämre utsatt genom prisstoppet än andra näringar. Det stämmer inte riktigt, herr statsråd. Det svenska jordbruket utsattes 1969 för en skördekatastrof, som drabbade de enskilda jordbrukarna rätt hårt. Prisstoppet har givetvis drabbat alla kategorier av företagare, men jag vågar påstå att många jordbrukare befinner sig i en ekonomisk mera brydsam situation än en hel del andra företagare. Rent formellt har statsrådet kanske rätt, men i realiteten gäller här speciella förhållanden. Tiden lider, och jag har en känsla av att vi kommer att få tillfälle att föra en mjölkdebatt längre fram. Vi skall därför kanske inte tala för mycket nu, eftersom mjölken då kan surna.
Herr talman! Jag kan helt instämma i herr Krönmarks sista ord om mjölken. Låt mig bara tillägga att jag aldrig sagt att vi nödvändigtvis skall ta i anspråk budgetmedel för att klara denna sak. Riksdagen har till sitt förfogande andra medel som i ett sådant här sammanhang kan användas för jordbrukets del.
Herr talman! Bara ett par ord. Vi skall inte gräla om dessa saker. Till jordbruksministern vill jag säga att prisstoppet kom många jordbrukare att se situationen i svart. Man hade det besvärligt och kände prisstoppet som en ytterligare belastning. Så till vida har jordbrukarna farit illa. Jag är glad och tacksam över de besked som jordbruksministern nu givit. Denna interpellationsdebatt har dock varit klargörande på två punkter. Den första är att varken jordbrukarna eller deras ekonomiska föreningar har varit några bovar i det här dramat. Det tycker jag att vi bör slå fast klart och tydligt. Den andra punkten är att jordbrukarna skall få den kompensation som de är berättigade till. Jag vill än en gång understryka att jag tror på jordbruksministerns ord därvidlag.
Herr talman! Jag har under den här debatten blivit så mycket av jordbrukare att jag glömt att säga det som var det väsentligaste, nämligen att för regeringen har avsikten med prisstoppet ingalunda varit att klämma åt Sveriges jordbrukare. Prisstoppet kom till därför att priserna steg mycket mer än vad som var föranlett av den överenskommelse som träffats med jordbrukarna. Prisstoppet infördes för konsumenternas skull, men inte för att skada Sveriges jordbrukare.

Herr talman! Herr Lundberg har ställt vissa frågor till mig om provning och upphandling av dentalmaterial. I mitt svar den 28 november 1969 i denna kammare på en interpellation i samma ämne av herr Lundberg lämnade jag en redogörelse för min syn på behovet av en effektiv och objektiv provning av instrument och material inom tandvården. Jag anförde därvid bl.a. att erfarenheten visat, att nya produkter ofta introduceras på marknaden utan att vara så genomprövade som är önskvärt. Detta utgör också bakgrunden till de nordiska ländernas överenskommelse att inrätta ett gemensamt nordiskt institut för odontologisk materialprovning. Samtliga länder har nu ratificerat överenskommelsen och utsett ledamöter i styrelsen för institutet. Styrelsen har under året haft ett flertal sammanträden och därvid utarbetat stadgar för institutet och planerat personalrekryteringen. Det är min förhoppning att institutet kan starta sin verksamhet så tidigt som möjligt under nästa år. Jag vill här understryka att institutet skall vara en självständig och oavhängig institution. Som jag framhöll i mitt interpellationssvar förra året bör det ligga såväl i tandläkarnas som i allmänhetens och sjukvårdshuvudmännens intresse att materialprovningen kan ske genom en institution som är objektiv och oberoende av enskilda vinstintressen. Även för tillverkarna måste det vara av värde att få sina produkter prövade av en opartisk instans. Genom materialprovningsanstalten kommer huvudmännen att tillhandahållas uppgifter om kvalitetsbedömningar m.m. som kan läggas till grund vid inköpsförfarandet. Detta tillsammans med den utbyggnad av landstingens förvaltningsorganisation som skett under senare år torde innebära, att kvalitetsoch prisfrågor inom dentalbranschen framdeles kan ägnas större uppmärksamhet. På herr Lundbergs fråga om Sverige kommer att vid sidan av det nordiska institutet i Oslo bygga upp en egen odontologisk kontrollverksamhet vill jag svara att några sådana planer inte föreligger. Däremot räknar jag med att det nordiska institutet kommer att samarbeta med provningsanstalter samt tekniska och odontologiska högskolor i Norden och därigenom tillgodogöra sig deras resurser och kunnande.

Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack för detta svar. Det kan synas märkligt att denna fråga återkommer så ofta; jag har agerat i ärendet i bortåt tio år, dvs. lika länge som jag har varit hälsooch sjukvårds styrelsens ordförande i ett län. I den egenskapen har jag ofta mött dessa problem, bl.a. beroende på att vi där haft en tandvårdschef som följt frågorna mycket noggrant och försökt bedöma dem objektivt och riktigt. Under nämnda tid har jag emellertid konstaterat alltför många utslag av godtycke. Inom odontologin finns det tre parter, som måste anse det angeläget att få de frågor det här gäller uppklarade. Först och främst har staten självfallet ansvar för vetenskap och forskning på området men också för de inköp av odontologisk materiel som görs. Landstingen får ta på sig miljonkostnader på grund av att man köper för dyrt och på grund av att kvaliteten inte är den bästa. Eftersom staten skall sköta om utbildningen och det samtidigt också skall vara en viss kontroll på materialet blir det hela kanske mindre ekonomiskt. Frågan är dock mycket väsentlig för hela folktandvården. Vi får betala, och den sjukvårdande uppgift som landstingen har är så viktig att vi måste kunna utgå från att vetenskap och forskning bedrivs fullt objektivt.

Vi har ju haft en del underliga företeelser på området här i Sverige liksom man har det i Norge. Nu har det sagts att man skall försöka skapa en objektiv och fullt tillförlitlig provning. Det låter ju bra, och teoretiskt är det nog riktigt. Men när man som jag har kunnat följa detta i över tio år och sett att teori och praktik är helt motsatta varandra blir man bekymrad. Det har i detta sammanhang bl a. talats om biologisk forskning. Mig veterligt har det dock i detta land inte varit mer än en som sysslat med den saken, och det är doktor Forshufvud i Göteborg. Han gick verkligen en gång i tiden — det är 20—25 år sedan — in för att undersöka saken. Det hela kom emellertid bort. Sedan har det påståtts att biologisk forskning bedrivits i Norge under flera år, men ännu har man inte med ett enda ord kunnat bevisa att någon sådan forskning förekommit. Nej, den biologiska forskning som enligt dessa uttalanden skulle ha bedrivits i Oslo finns det troligen ingen som kan redovisa. Varför talar man då om biologisk forskning som något väsentligt för det ifrågavarande institutet? Och om det verkligen gjorts en utredning, varför genomförs då denna undersökning i Göteborg, där det också talas om biologisk forskning — låt vara att det gäller skaft och litet andra småsaker? Det är någonting som icke har någon som helst betydelse ur tandvårdssynpunkt, utan man håller bara på och leker med detta. Jag har haft möjlighet att ta del av protokollen från sammanträden med deltagande av 20—25 s.k. experter som kostar mycket pengar. De har sysslat med saker som en vanlig, duktig yrkesmänniska skulle klara på en halvtimme, men de sitter och gör det märkvärdigt på ett sätt som helt enkelt är upprörande. Det riktiga borde väl ha varit att man, innan man startar en ny verksamhet i Oslo, vetat vad det gällde. Nu har det sagts att den biologiska forskningen är det väsentliga. All right! Men varför skickas det då ut frågor till olika institutioner som just berör detta område och som visar att den forskning, som påstås ha försiggått under lång tid, aldrig har existerat? I sådana sammanhang tycker man ibland att det börjar gå litet grand för långt. Jag har tidigare påtalat förhållande na i fråga om standard på amalgam. Alla vet ju att kvicksilver och metallspånor är huvudbeståndsdelarna i amalgam. När man då hör dessa herrar tala om att det eller det inte kan göras på grund av svinn, börjar man verkligen fundera över om de vet vad svinn är. Det förekommer svinn inom handeln på grund av att en viss verksamhet inte sköts på ett riktigt sätt, men svinn i samband med amalgam måste betyda att amalgam har kommit bort. Det har ju inte med varan att göra. Vad som är viktigt ur tandvårdssynpunkt är ju om man kan bedöma hur amalgamet fungerar när det har kommit in i en tand, om det utvidgar sig eller krymper på något vis. Det är det vi skulle veta, men det finns ingenting som visar hur det förhåller sig. När vi i Sverige har så utomordentligt förnämliga institutioner som provar material m.m. — de är de bästa i världen — varför skall vi då behöva skicka olika prover till Australien? Det är en skandal för Sverige att något sådant kan försiggå. Att det ändå inträffade berodde väl på att vissa intressen kom till synes i detta sammanhang.

Naturligtvis kan statsrådet säga att det i regel är småföretagare som sysslar med detta arbete. Inom Norden är det dock ett visst storföretag, i vilket tandläkarna på ett eller annat sätt har förvärvat andelar eller aktier, som helt och fullt dominerar.

Jag har också påtalat inköpspolitiken i vårt land. Vi har upphandling av olika materiel för universitet och högskolor.

i stället för att man skulle kunna få en liknande vara för 3:10 kr. Man kan fortsätta att exemplifiera på detta sätt sida upp och sida ned. Om en sådan statlig upphandling skall fortsätta är det meningslöst för mindre fabrikanter i detta land att lägga in anbud. När det lämnas anbud på 340 kr. per kilo för silver betalar upphandlarna 600 kr. för en sämre vara med 10 procents förorening. Liknande förekommer för andra varor. Att sedan landstingen för en lika underlig politik förändrar inte läget. Vill man styra inköpen har man den möjligheten inom landstingen — och den utnyttjas tyvärr inom ganska många landsting i dag. Vi har kommit in i en situation som jag verkligen tycker är beklaglig. Samma förhållanden rådde i ett fylke i Norge för några år sedan; det ena året betalade man där för amalgam dubbelt så mycket som man nästa år kunde köpa det för. Sådana förhållanden är otrevliga, ty den dag då man har tagit död på småföretagarna blir monopolet ännu värre. Kan dessa stora företag i dag begära det dubbla priset för varorna och få köpare skulle en skärpt monopolställning medföra ytterligare höjda priser. Det blir en kostsam historia som landstingen får betala. I svaret talas det om att det nordiska »institutet skall vara en självständig och oavhängig institution». Det förutsätter att den personal som rekryteras eller de personer som används som sakkunniga inte är bundna till några företag som har vinstintressen i branschen. När jag talar om inköpsverksamheten får jag en besk smak i munnen; en del inköpare i detta land påminner nämligen om den man som under första världskriget skulle köpa upp virke. Han hade med sig en lapp på vilken det stod: Gran korta barr, tall långa barr. Ställ inte de teoretiska kraven så högt att inköparna inte begriper någonting därav! I metallurgiska sammanhang kan en kunnig verkstadsarbetare vara mera kompetent att bedöma vissa frågor än tjänstemän med hög utbildning. Vi måste ta hänsyn till detta förhållande i verksamheten på detta område. Om jag fattat statsrådets besked rätt, kommer han att se till att en del personer, som haft förbindelse med vissa utomstående intressen, inte kommer i fråga för den nya verksamheten. Det måste bli en ganska djärv och hård utrensning i detta sammanhang. Men de personer som skall tas i anspråk för detta arbete måste ha alla de kunskaper om amalgam osv. som är erforderliga. Om så verkligen blir fallet — vilket jag emellertid har svårt att tro på — skulle institutet i fråga ha en verkligt stor mission att fylla. Det måste samtidigt vara angeläget att se till att de små företagen inom denna bransch inte blir utkonkurrerade innan institutet helt fått i gång sin verksamhet, vilket ju kan dröja ännu ett bra tag. Vi behöver sådana företag på detta område. Deras verksamhet är av den arten att den passar för de uppgifter det gäller. Jag vill samtidigt framhålla angelägenheten av att de som handlägger dessa frågor inte begär att ett företag skall tillhandahålla uppgifter, som innebär ett utlämnande av den egna verksamheten till ett konkurrerande företag. Det är ganska farligt att så sker. Herr talman! Jag har velat framhålla detta, eftersom det verkligen är på tiden att något händer på detta område. Vi skulle hälsa en verkligt objektiv och riktig bedömning av denna verksamhet med stor tillfredsställelse, men den skall i så fall vara så djupgående att den leder till märkbara resultat.
Herr Lundbergs anförande ger mycket goda motiv för inrättandet av ett institut för provning av dentalmaterial. Institutet har tillkommit för att vi skall få bättre möjligheter till en effektiv kontroll av tandvårdsmaterial och en kontroll som självfallet skall ske på objektiva grunder. Jag har tidigare understrukit detta i denna kammare och jag vill göra det ånyo. Genom detta institut får vi bättre möjligheter att inte bara i teorin utan också i praktiken angripa en rad av de problem som herr Lundberg nu tagit upp. Vi har också från svenskt håll varit aktiva för att få till stånd institutet så snabbt som möjligt. Den omständigheten att institutet ligger i Norge innebär inte att vi inte från svensk sida skulle kunna medverka i dess arbete — tvärtom. Det har vid institutets tillkomst förutsatts att det skall samverka med provningoch undervisningsanstalter i hela Norden. Institutets tillkomst innebär å andra sidan inte att verksamheten i Sverige ligger stilla i andra avseenden. Såsom exempel kan jag nämna — något som herr Lundberg tog upp från en delvis annan utgångspunkt — det arbete som utföres genom SPRI beträffande en redovisning av de egenskaper som bör ställas på odontologiskt material. Man undersöker också exempelvis frågan om lämplig utformning och utrustning av tandkliniker m.m. Man skall inte glömma att en myc: ket betydande konsument av tandvårds. material av detta slag är sjukvårdshuvudmännen genom folktandvården, vil. ket också framgick av herr Lundbergs anförande. Som jag framhållit i mitt svar kommer sjukvårdshuvudmännen genom materialprovningsanstalten att få uppgifter om kvalitetsbedömningar som kan läggas till grund för inköpsförfarandet. Som herr Lundberg påpekat är detta en mycket viktig fråga. Det är ofrånkomligt att vi i stor utsträckning måste lita till den sakkunskap som landstingen själva kan mobilisera. Jag har självfallet ingen anledning anta annat än att landstingen ser till att den personal som sköter upphandling av tandvårdsmaterial uppfyller kraven på objektivitet och kunnighet och har praktisk erfarenhet. Om herr Lundberg menar — jag vet inte om han gör det — att det på landstingssidan föreligger förhållanden som inte är tillfredsställande så har ju herr Lundberg, vilken som vi alla vet är en mycket aktiv man inom landstingsvärlden, stora möjligheter att föra dessa frågor till torgs. Herr talman! Jag har debatterat denna fråga tidigare med herr Lundberg. Jag har då understrukit värdet av institutets tillkomst. Jag noterar med tillfredsställelse att herr Lundberg i dag själv har betonat detta, men han har då också sagt att det är under vissa förutsättningar och villkor. Jag kan då försäkra herr Lundberg — jag har sagt det tidigare — att det kommer att ligga i allas vårt intresse att tillse att detta institut verkligen kommer att verka för undersökningar på =: objektivitetens grund. Låt mig återigen, herr Lundberg, slå fast detta!

Herr talman! Jag tar herr statsrådets uttalanden som ett uttryck för den vilja i denna fråga som kommit till synes vid de tillfällen vi förut har diskuterat den. Men herr statsrådet får ursäkta mig. Jag har nämligen gått igenom alla handlingar i Norge vilka kirkeog undervisningsdepartementet har presterat, vad jurister har påvisat och den debatt som ägt rum i stortinget.

Denna underliga sak gör att man blir misstänksam, och det finns även andra oklarheter i detta sammanhang. Jag är på det klara med att landstingen inte är Guds bästa barn, ty de nonchalerar sitt ansvar att kontrollera sådana här ting. Man överlämnar kontrollen till någon som står på tjänstemannaplanet, och om en beställare så vill kan han där styra beställningarna åt visst håll, oavsett pris m.m. Det är en verksamhet som jag tycker är beklaglig. Anledningen till att jag har velat lägga ansvaret på landstingen är att jag, som statsrådet kanske vet, har gjort en undersökning i varje landsting och därvid fått ta del av olika utlåtanden som tandläkare avgivit, och jag vet hurudant resultatet blivit. Det kan inte vara av något intresse för småltföretagare att vara med och konkurrera pär de vet att beställningen på förhand är styrd åt visst håll, oavsett pris, kostnader och kvalitet. Ur landstingens synpunkt är detta naturligtvis en ekonomisk fråga, men viktigare är väl ändå att de som vi skall tjäna kan få så god tandvård som över huvud taget är möjligt. Det är den delen som jag är angelägen att betona. Jag har ingen anledning att utpeka någonting i detta sammanhang, men det jag nu berört är tillräckligt för att vi skall veta vad som kan ske. Talet om att SPRI skulle vara någon speciell överhet som vi kan ha så stor tilltro till är överdrivet. Tyvärr är det en överorganisation som efter vad jag kan förstå icke fyller någon uppgift på detta område, annat än att den fungerar ungefär som en lokomobil under första världskriget, som tuggade ris men som inte kunde tugga så mycket ris att den försörjde sig själv, utan man måste ta bränsle utifrån. Om SPRI på något sätt kunde försvinna, skulle åtminstone den som vill försöka få rent hus och få litet mera frisk luft in på olika håll, hälsa det med den största tillfredsställelse. Vi skapar dyra sysselsättningsstyrelser och institutioner, som icke i något avseende ersätter något annat utan som bara kostar pengar och arbetskraft, och dem skulle vi behöva nyttja för folktandvården i praktisk verksamhet.
Herr talman! I samband med beslutet om inrättandet av ett nordiskt institut för materialprovning på detta område var meningarna delade om det nödvändiga i ett sådant institut, framför allt beroende på att man väl inte så klart hade beskrivit de praktiska arbetsuppgifter som institutet skulle ägna sig åt. Vi vet väl också, efter de undersökningar som gjorts, att vi här i Sverige har utrustning och expertis som det kanske är svårt att hitta någon motsvarighet till. Vi kan alltså ha delade meningar om nyttan av det här institutet, men jag delar statsrådets uppfattning att när beslutet är taget så är det viktigt att vi anstränger oss för att göra det bästa möjliga av situationen. Jag vill gärna ha det sagt, även om jag röstade mot bildandet av institutet. Å andra sidan kan vi väl inte undvika att — alldeles oavsett vad man kan lyckas komma fram till i det här nordiska institutet — denna debatt kommer att blossa upp av och till. Vi vågar väl utan vidare säga: Ingen rök utan eld. Jag är medveten om att detta är ett område, som berör landstingen. Jag är själv verksam i ett landsting. Men det berör även den statliga sidan, eftersom det exempelvis är fråga om upphandling till högskolor och universitet, vilka ju använder dentalmaterial på samma sätt. Jag har ibland funderat så här: Det är ju fråga om ett delat ansvar, och en viss svensk verksamhet pågår med avsikt att söka fastställa standard. Jag tycker allvarligt talat — jag vet inte om statsrådet har haft tillfälle att observera detta — att det inte är särskilt uppmuntrande att notera vilka områden man ger sig in på. Verksamheten har varit föremål för tidningskommentarer, där arbetets inriktning har ifrågasatts. Jag har svårt att förstå att detta arbete kan höra till de angelägna forskningsuppgifterna. Okay, detta är en personlig bedömning, och den kan variera. Vi vet dock att forskningsbehoven är nästan omättliga. Vi tvingas jämt att göra avvägningar av vad som är angeläget och mindre angeläget. Uppenbarligen råder det delade meningar om huruvida man verkligen efterlever objektiviteten i skilda sammanhang. Eftersom detta är ett gemensamt intresse för stat och landsting, där staten kan sägas ha ett huvudansvar, skulle jag vilja fråga: Har statsrådet aldrig funderat över att låta några personer — kalla det en parlamentarikergrupp eller en arbetsgrupp av ansvariga politiker på riksnivå och ute i landstingen — verkligen få gå igenom detta, så att vi får en redovisning? De skulle ha fullmakt att granska hur det hela går till och en gång för alla lägga ett dokument på bordet så att vi kan få denna diskussion ur världen. Jag vill begagna detta tillfälle till att fråga om statsrådet aldrig har övervägt ett sådant förfarande för att så att säga komma ur vad jag tycker vara en mycket olustig situation, där påstående står mot påstående och några egentliga undersökningar aldrig har redovisats.

Herr talman! Jag vill först säga till herr Lundberg, när han tecknar ett avsnitt av en föregående epok på detta område, att det just är sådana förhållanden som i dag understryker angelägenheten av institutets absoluta objektivitet. Det har jag flera gånger haft anledning att betona. Institutet har ännu inte påbörjat sin verksamhet. Vi hoppas att starten skall ske så snabbt som möjligt. Jag har försäkrat herr Lundberg, att vi kommer att tillse att institutet skall verka praktiskt i den anda som jag här har haft anledning att starkt framhäva. Det råder väl inte några direkt delade meningar mellan herr Lundberg och mig då det gäller opartiskhet och objektivitet. Hans senaste anförande underströk återigen de goda motiv som föreligger just för inrättandet av ett institut på nordisk bas av det slag vi här diskuterar. En viktig uppgift för institutet blir att få fram uppgifter om kvalitetsbedömningar, som skall ligga till grund bl.a. för inköpsförfarandet. Självfallet skall olika företag kunna uppträda på samma villkor. Med andra ord: den fria konkurrensen är självfallet utomordentligt angelägen. Till herr Fälldin vill jag säga, att vi har i demokratisk ordning fattat ett beslut om detta instituts upprättande. Herr Fälldin förklarade att han, när beslutet väl är fattat, inte har anledning att ta upp någon debatt eller kritik. Jag noterar det och att han uppenbarligen ställde sig bakom min deklaration om objektiviteten i det arbete institutet skall utföra. Det är den frågan jag har haft anledning att diskutera med herr Lundberg här i dag.
Herr talman! Jag är tacksam för statsrådets understrykande av objektivitet och likartad behandling. Jag är själv ekonom och uppväxt under förhållanden där man fått lov att se titl ait pengar och arbetskraft använts på ctt förnuftigt och riktigt sätt.

Under några år i landstingsarbete har jag fått en känsla av att tandvården är en mycket viktig del i landstingens verksamhet.

Jag är, som sagt, tacksam för den deklaration herr statsrådet gjorde, och jag skall som hittills mycket noga följa med vad som sker i Norge, Sverige och Norden över huvud taget och på olika områden. Men om ingenting händer på detta område kommer jag, så länge jag har möjlighet att stå i riksdagens talarstol, att på mitt vänliga sätt påminna statsrådet om att här har inte de löften som givits infriats. Men om vi hjälps åt är jag säker på att vi kommer att lyckas med uppgifterna.
Herr talman! Herr Wennerfors har frågat mig om jag delar uppfattningen att tillägssjukpenning i samband med havandeskap skall kunna utgå till mannen om det är denne som svarar för vården av barnet. Han har också frågat om jag avser att lägga fram förslag i ärendet och i så fall när. Familjepolitiska kommittén har enligt sina direktiv att pröva avvägningen och sammansättningen av samhällets ekonomiska stöd till barnfamiljerna. I direktiven nämns förutom barnbidrag och familjebostadsbidrag även moderskapsförsäkringens förmåner. Kommitténs första betänkande avsåg barnbidrag och familjetillägg och ledde till införandet av bostadstillägg för barnfamiljer år 1968. Därefter har kommittén avgett förslag i vissa särskilda frågor i anledning av riksdagsmotioner som överlämnats till kommittén. Det första förslaget gällde en uppmjukning av det krav på sammanhängande ledighet som gäller inom moderskapsförsäkringen för rätt till tilläggssjukpenning. Den andra avsåg frågan om jämställdhet mellan män och kvinnor inom sjukförsäkringen. Dessa förslag från kommittén ledde till lagstiftningsåtgärder vid 1969 och 1970 års riksdagar. De förslag som familjepolitiska kommittén hittills lagt fram har således inte berört moderskapsförsäkringen, frånsett den speciella fråga om kravet på sammanhängande ledighet för rätt till tillläggssjukpenning som jag har nämnt. Kommittén avser emellertid att i sitt slutbetänkande ytterligare överväga frågorna om utformningen av samhällsstödet till barnfamiljerna i ekonomiskt avseende. I detta sammanhang kommer det stöd som moderskapsförsäkringen ger under barnets första månader att behandlas. Bland de spörsmål som då kommer upp återfinns den av herr Wennerfors berörda frågan.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
Det är en departementschef som talar i interpellationssvaret, och jag har förståelse för det, men det skulle ha glatt mig om politikern åtminstone någonstans hade skymtat fram på eller mellan raderna i svaret. Jag skulle varit glad om jag åtminstone i någon ordvändning hade funnit en smula politisk vilja — ty den finns väl, herr statsråd? Frågan om valfrihet för makarna att bestämma vem som skall ta hand om barnet efter förlossningen, dvs. att endera av makarna skulle få uppbära tillläggssjukpenning, debatterades senast i riksdagens båda kamrar för ett och ett halvt år sedan. Socialministern hade då inte möjlighet att delta i vare sig första eller andra kammarens debatt, och såvitt jag vet har han inte någon gång här i riksdagen givit uttryck för sin uppfattning härvidlag eller antytt någon viljeinriktning i denna fråga. Det har nu gått ett och ett halvt år sedan riksdagen avslog motioner i ämnet, väckta av fru Kristensson och herr Romanus, under hänvisning till att familjepolitiska kommittén arbetade med en översyn av frågan om jämställdhet mellan kvinnor och män i socialförsäkringssystemet. Vi har inte hört något från den kommittén — det brukar man inte göra — men i den allmänna debatten blir jämställdhetsfrågorna alltmer dominerande. För tio år sedan blev människor nästan chockerade när de fick höra att en mor kort tid efter förlossningen gick ut i förvärvsarbete igen. Och en fader som övertog hushållsbestyren och vården av barnen och dessutom kallade sig för hemmaman mötte inte särskilt stor förståelse för 10—20 år sedan. Men hur är det i dag? Jo, det är som någon sade i medkammaren för ett och ett halvt år sedan: De dammiga perukstockarna blir allt färre. Allt fler inser — och framför allt gäller det de unga människorna — att denna förändring i synen på s.k. kvinnliga respektive s.k. manliga sysslor är självklar. Det blir mer och mer vanligt att det är mannen som tar tjänstledigt för att i stället arbeta i hemmet, och vi hör allt oftare talas om män som begär att få ändra sin heltidsbefattning till deltidsbefattning för att hjälpa till med hemsysslorna. Det hävdas ofta — jag vill gärna ha det sagt också — att detta är en rättvisefråga för kvinnorna. Jag tycker det är viktigt att understryka att det lika mycket är en rättvisefråga för männen, och framför allt är det ju en fråga om valfrihet i äktenskapet. Jag skall inte vidare utveckla saken. Jag har gjort det i min interpellation, som jag framställde på höstriksdagens första dag, och jag behandlade frågorna om jämställdhet mellan könen i höstens allmänpolitiska debatt. Jag hoppas att statsrådet är medveten om att människorna f.n. snabbt ändrar ståndpunkt när det gäller dessa frågor — även om jag vill framhålla att det inte bara är antalet som skall påverka vårt ställningstagande utan att det dessutom i mycket gäller en principfråga. Det vore värdefullt om socialministern ville deklarera sin uppfattning. Jag skulle också sätta värde på att få svar på min fråga i interpellationen om tidpunkten för ett eventuellt förslag i frågan. Blir det i början av 1970-talet eller blir det i slutet av 1970-talet?
Herr talman! Herr Wennerfors tycks inte vara medveten om att politik här i landet bl.a. bedrivs genom målmedvetet arbete i parlamentariska utredningar. Om herr Wennerfors inte haft detta klart för sig vill jag verkligen stryka under det, ty det är någonting väsentligt när det gäller praktiskt politiskt arbete i detta land. Den fråga herr Wennerfors aktualiserat ligger alltså i en sådan utredning. Herr Wennerfors vill nu ta upp en rad olika frågor om politisk vilja etc. Läs om mitt svar, herr Wennerfors! Där finns bl.a. ganska markanta viljeyttringar redovisade som så småningom resulterat i konkreta reformer. Bakom reformerna har i stor utsträckning legat just ett målmedvetet utredningsarbete, precis som i denna fråga. Jag vill också understryka, herr talman, att jämlikhetsfrågan har ägnats och ägnas stor uppmärksamhet inom socialförsäkringarna. Som jag framhållit i mitt svar har familjepolitiska kommittén att pröva de frågor som herr Wennerfors tagit upp, och jag har förvissat mig om att kommittén har frågan under behandling i samband med utformningen av det slutbetänkande som kommittén nu arbetar på. Och det kommer inte att läggas fram i slutet av 1970-talet — jag kan försäkra herr Wennerfors att det kommer att presenteras i början av 1970-talet. Självfallet kan jag under sådana omständigheter inte ge mig in på en sakdebatt i frågan vid detta tillfälle. Den debatten får vi vänta med.
Herr talman! Jag är självfallet medveten om hur vi bedriver politik här i landet och om att det uträttas ett mycket målmedvetet arbete inom de parlamentariska utredningarna. Jag är också medveten om att vi har fått uppleva en hel del viljeyttringar när det gäller socialpolitiken, vilket framgår av första delen av svaret; jag tänker på de beslut som vi har fattat under 1969 och 1970 års riksdagar. Detta är helt klart. Det var emellertid inte på den punkten jag efterlyste en viljeyttring från socialministern, utan det var i just denna speciella fråga. Jag skall inte återigen efterlysa en viljeyttring, utan jag vill bara beklaga att vi inte kunnat få se åtminstone en tendens till en sådan. Därför vill jag, om nu inte socialministern kan göra det, uttala en förhoppning om att familjepolitiska kommittén skyndar på med denna fråga, så att socialministern inom överskådlig tid kan framlägga förslag för riksdagen.

Herr talman! Herr Sellgren har frågat utbildningsministern om barnstugeutredningen behandlar frågan om förskola i kristen regi. Vidare har herr Sellgren frågat när utredningen kommer att lägga fram sina första delförslag och vilka avsnitt de kommer att omfatta. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågorna. Barnstugeutredningen skall enligt sina direktiv utreda målsättningen för den inre verksamheten i lekskolor och daghem samt utarbeta anvisningar rörande verksamhetens innehåll och utformning. Utredningen skall vidare pröva formerna för och omfattningen av en förskoleverksamhet — i lekskola eller daghem — som på sikt kan komma alla barn till del under en tid närmast före inträdet i grundskolan. Det ligger i sakens natur att utgångspunkten för utredningsarbetet är att förskoleverksamheten även i fortsätt ningen skall vara en kommunal verksamhet. Barnstugeutredningens arbete är därför inriktat på de frågor som gäller en utbyggd barntillsyn och en allmän förskola i kommunal regi. Detta hindrar givetvis inte att utredningen i sitt arbete kommer in på de verksamheter för barn som finns vid sidan om den kommunala barnstugeverksamheten, bl.a. den verksamhet som drivs i kyrklig regi. Utredningen arbetar för närvarande med utformningen av det pedagogiska programmet för verksamheten i daghem och lekskolor. Enligt vad jag inhämtat räknar kommittén med att under nästa år redovisa ett betänkande med förslag avseende utformningen och omfattningen av barnstugeverksamheten för barn under skolåldern. Avsikten är att redan i början av nästa år offentliggöra en promemoria rörande pedagogisk målsättning och pedagogiskt program för förskolan.